Fru talman! Moderaterna har stått upp för Europasamarbetet sedan 1961. Vi tog striden för att Sverige skulle ansöka om medlemskap och för att Sverige hör hemma i Europa. Vi tror på internationellt samarbete. Genom samarbete och handel uppnås fred, säkerhet och demokrati. I historieböckerna kan vi läsa om hur det har gått för Europa när länder har gjort det motsatta - när samarbete bytts mot konflikt, när handel bytts mot murar, när säkerhet bytts mot förföljelse och när demokrati bytts mot förtryck. Ett sådant Europa vill jag inte se igen, och för det har vi alla ett ansvar. Samtidigt pågår en befogad debatt om vad Europeiska unionen ska vara för något. Vad som startade som ett fredsprojekt håller på att expandera till en alltför stor överstatlig koloss där federalistiska och socialistiska krafter gör gemensam sak i att försöka expandera EU:s inflytande. Ett sådant Europeiska unionen vill jag och Moderaterna inte se. Fru talman! Medan federalisterna och socialisterna lägger kraft på en social pelare ser vi en växande, gränsöverskridande problematik där EU kan bidra med effektiva lösningar i stället för med klåfingrighet. Vissa typer av gränsöverskridande brottslighet kräver ett djupare samarbete, till exempel internationell terrorism. Därför välkomnar Moderaterna att kommissionen tagit initiativ till att befogenheterna för den europeiska åklagarmyndigheten, Eppo, även ska omfatta internationell terrorism. Moderaterna vill att Sverige ska ta en mer aktiv roll för att återupprätta säkerheten och tryggheten i Europa, och vi vill därför att Sverige ska delta i det europeiska åklagarsamarbetet. Jag yrkar därför bifall till reservation 1.

Fru talman! Sverigedemokraterna är i grunden väldigt positivt inställda till ett samarbete inom EU mellan självständiga stater och självständiga myndigheter för att bekämpa internationella och gränsöverskridande problem. När det gäller den europeiska åklagarmyndigheten har vi haft en ganska bred samsyn i Sveriges riksdag om att en gemensam och överstatlig åklagarmyndighet strider mot subsidiaritetsprincipen. Det är en linje som vi vidhåller även vid det här arbetet när det gäller gränsöverskridande terrorism. Vi tror att vägen framåt inte är att splittra den inarbetade kompetens som finns i de nationella myndigheterna, frånsäga sig ett ansvar från Sveriges sida och lägga hoppet till någon form av gemensam överstatlig instans. Vi tror att vägen framåt för att bekämpa gränsöverskridande terrorism är att vi stärker våra nationella myndigheter och ökar samarbetet genom de samarbetsformer och samarbetsorgan som finns i dag. Det är vägen framåt. Att ingå i en överstatlig åklagarmyndighet riskerar att göra det mer otydligt vem som bär ansvaret för vilken fråga, och det riskerar att reducera den inarbetade kompetens som finns i våra nationella myndigheter. Vi står i grunden bakom det som utskottet har som sin linje i utlåtandet, men vi har också en motivreservation som säger att vi av princip vill stå utanför all form av överstatlighet när det kommer till åklagarmyndighetens uppdrag. Vi väljer därför i det här fallet att yrka bifall till vår motivreservation.

Fru talman! EU har stora problem med internationell terrorism och brottslighet som överskrider gränserna, och det är hög tid att Sverige tar en mer aktiv roll för att återskapa en trygghet i Europa. Det är korrekt att vi kristdemokrater tidigare har varit kritiska mot ett svenskt deltagande i Eppo, men samhällsutvecklingen har fått oss att ändra uppfattning. Vi anser nu att Sverige bör delta i det europeiska åklagarsamarbetet. Vissa typer av gränsöverskridande brottslighet kräver ett djupare och mer operativt brottsbekämpande samarbete än vad som har varit faktum tidigare. För att kunna vara med och påverka detta samarbete krävs ett svenskt deltagande. Vi kristdemokrater vill intensifiera polissamarbetet i Europa och stärka EU:s yttre gräns. Vidare bör Sverige som en aktiv del av Eppo verka för att samarbetet framöver även, förutom den ekonomiska brottsligheten, ska omfatta terrorbrottslighet. Just nu är vi ett av få länder i Europa som står utanför samarbetet. Vi anser att Sverige borde bli medlem i Eppo och fullt ut delta i arbetet. Fru talman! Jag kan konstatera att det svänger i uppfattning i den här frågan. I förra veckan talade Stefan Löfven inför EU-parlamentet och angav i sitt tal att regeringen nu kommer att rekommendera att Sverige ansluter sig till Eppo. Den här rekommendationen kommer att ges till riksdagen. I ljuset av detta kan man undra vad som är Socialdemokraternas linje eftersom man inte har verkat i den riktningen i justitieutskottet. Det ska bli intressant att höra när det är Socialdemokraternas tur här i talarstolen och ledamoten Joakim Sandell ska tala. Vilken är Socialdemokraternas aktuella linje? Kommer man att förorda en anslutning till Eppo eller inte? Och om man förordar en anslutning, gäller den då ekonomiska frågor eller kommer man också att tala för att inkludera arbetet mot terrorbrottsligheten? Jag ser med intresse fram emot att få klarhet i frågan. Fru talman! Vi kristdemokrater ser det som viktigt att ansluta oss till Eppo och att också låta arbetet mot terror ingå i uppdraget. Mot bakgrund av detta yrkar jag bifall till reservation 1.

Fru talman! Nu har vi debatt om vår gemensamma framtid i Europa. För oss liberaler är det helt självklart att om vi har en gränslös brottslighet måste vi ha en gränsöverskridande brottsbekämpning. Det är glädjande att ta del av att slutna rosor öppnar upp sig och tycker att det här med åklagarsamarbete är bra. Det är glädjande att tillknäppta moderater också vaknar till och tycker att det är viktigt med ett åklagarsamarbete. Det är också glädjande att även vitsipporna här mellan vårens längtan och vinterns köld öppnar upp sig - jag tänker på Kristdemokraterna - och nu ser vikten av en gemensam europeisk brottsbekämpning när det gäller terrorism. Terroristhotet om något är ju, fru talman, just gränsöverskridande. Vi kan ta det som är på allas läppar just nu som exempel, nämligen den fruktansvärda terror som vi har sett utspelas i det så kallade kalifatet av den Islamiska staten. När dessa personer finns kvar i olika celler och kommer tillbaka till Europa är det väl helt självklart att vi måste samarbeta i Europeiska unionen för att bekämpa dessa mycket svårt sjuka brottslingar och se till att vi förhindrar att hot uppstår. Vi har sedan snart 20 år tillbaka inom Europeiska unionen - och det har Sverige stött i alla år, det ska jag ge oss alla här inne - ett samarbete inom ECTC som är en del av Europol som i sin tur är det europeiska gemensamma samarbetet mot terrorism. Där handlar det om att förebygga och skydda mot terrorism och förfölja dessa terrorister och agera direkt när man ser att något är på gång. Detta samarbete finns mellan de polisiära myndigheterna och Europol som i dag agerar gränsöverskridande. Men nu är det alltså dags att också åklageriet i Eppo och i vårt gemensamma Europa får denna befogenhet. För oss liberaler är det självklart. Jag vill anknyta till debatten vi hade före lunch här i kammaren, fru talman. Då talade vi om straffrätt, och då var det väldigt många ledamöter, kollegor till mig, som var engagerade och sa att vi måste bekämpa brottsligheten och ha ordentliga straff och så vidare. Ja, men det är ännu viktigare att vi faktiskt kan använda den lagstiftning som finns och att vi tillsammans kan avslöja de nätverk och verksamheter som är gränsöverskridande och som vill krossa vårt gemensamma Europa. Då måste vi agera tillsammans, och därför är det här åklagarsamarbetet extremt viktigt. Jag är glad att fler vill delta, och jag är glad att man från flera håll nu ser positivt på att också terrorismen ska kunna ingå som en uppgift för åklagarna att jobba med tillsammans för att klara upp fler brott och se till att fler människor som vill spränga vår demokrati, vår del av världen, faktiskt låses in. Därför välkomnar jag detta. Sverigedemokraterna står återigen helt nakna när det gäller att ha ett effektivt samarbete för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Man vill gömma sig bakom nationella regler och säger att vi inte ska samarbeta. Fru talman! Jag yrkar för övrigt bifall till vår reservation 3.
Fru talman! Jag vill tacka för adresseringen som motiverade mig att ta replik. Liberalerna och Sverigedemokraterna har stått ganska tydligt på var sin sida i den här frågan, som varandras tydliga motpoler, när det gäller överstatlighet och nationellt ansvar. När jag lyssnar på Johan Pehrson och Liberalerna låter det som att det inte finns något samarbete över huvud taget i dag. Samarbete är själva grunden i förslaget, enligt Johan Pehrson. Det här är inte fråga om samarbete. Det är fråga om att flytta makt till ett överstatligt organ. Samarbete finns i dag, och det fungerar bra. Ett bra samarbete förutsätter också att vi har starka nationella myndigheter. Det här är därför beklämmande, eftersom ledamoten Pehrson har varit kritisk till den socialdemokratiska regeringen, som har underfinansierat den svenska åklagarmyndigheten och svenskt polisväsen. Det är det som ligger till grund för det samarbete som ska ske. De klagomål som vi har fått från Europol gäller att vi har för lite polisära resurser som är reserverade för samarbete genom Europol. Då kan man inte rösta fram en socialdemokratisk justitieminister som underfinansierar polismyndigheten och rycker bort en kvarts miljard från polismyndigheten när man väl får chansen. Liberalerna och Sverigedemokraterna har absolut helt olika ingångar. Ett bättre samarbete nås endast genom att man tar nationellt ansvar i stället för att hoppas att någon annan ska lösa problemet åt oss. De brott som sker i Sverige ska utredas av svensk åklagare och svensk polis. Vi som politiker i Sverige måste ta ansvar för att se till att de myndigheterna får rätt resurser för att klara av det uppdraget. Det är endast på det sättet man bygger ett starkt samarbete i Europa.
Fru talman! Ledamoten Marttinen gräver sig allt djupare ned i den provinsiella brunnen. Jag vet inte hur långt han har tänkt komma. Men det blir bara mörkare och mörkare och ensammare och ensammare där nere. Med din logik, Adam Marttinen, är det helt obegripligt att vi i Sverige har en nationell polis. Det innebär att vi har en nationell polis som agerar i hela Sverige. Vi hade som bekant regionpoliser och polisdistrikt tidigare. Men det har vi centraliserat för att få mer kraft i brottsbekämpningen i Sverige. Jag vill återkomma till och ställa en rak fråga om den gränsöverskridande, gränslösa, brottsligheten. Tror inte ledamoten Marttinen och Sverigedemokraterna att det är ganska bra att vi har ett effektivt, operativt samarbete för att kraftsamla och slå ut dessa terrorceller? Tror du inte att vi gör det bättre tillsammans med Finland, med Danmark, med Frankrike och med Holland? Tillsammans är vi starka. Vet du vad vi är om vi är ensamma, Adam Marttinen? Då är vi bara ensamma.
Fru talman! Det har aldrig varit tal om att vi ska stå isolerade eller ensamma. Sverigedemokraterna har tvärtom varit för all form av samarbete mellan självständiga nationalstater i Europa när det kommer till det gränsöverskridande arbetet mot brottslighet. Ledamoten Pehrson får det att låta som att man måste gör allt överstatligt för att lyckas ha ett samarbete. Det är helt fel uppfattat och förvrängt. Jag tycker att ledamoten Pehrson för väljarna bakom ljuset när han säger att det handlar om samarbete. Finns samarbete i dag? Ett samarbete förutsätter att det finns fungerande nationella myndigheter. Ingen kan komma utifrån och säga att vi i Sverige ska ha en åklagarmyndighet som opereras från ett annat land. I så fall är det givetvis svenska åklagare, svenska poliser som ska få i uppdrag att arbeta utifrån ett överstatligt mandat. Men det kräver fortfarande att vi har starka nationella myndigheter i grunden. Därför förvånar det mig att man kan stödja en rödgrön regering som underfinansierar de svenska myndigheterna, att man kan sänka självförtroendet på nationell basis och sedan börja ropa efter hjälp utifrån. Det enda sättet att bekämpa gränsöverskridande terrorism och brottslighet är att ha självständiga starka nationer som tar eget ansvar. Ledamoten Pehrson och jag har ett ansvar för att i Sverige fördela resurserna till svenska myndigheter rätt, så att våra myndigheter kan bidra till att bekämpa den internationella terrorism som opereras från Sverige i andra länder. Det är där vi har vårt ansvar. Och det är där ansvaret ska ligga. Att hoppas på att någon annan ska göra jobbet åt oss tror jag är lönlöst.
Fru talman! När det gäller finansieringsfrågan är det bara att upprepa att vi i går slog fast att vi tillskjuter 820 miljoner mer till svenskt rättsväsen för 2019 jämfört med Moderaternas och Kristdemokraternas budget, som Adam Marttinen släppte fram. Den hade stora förtjänster. Men vi lade till 820 miljoner. Det måste ändå sägas vara ett substantiellt belopp. Det skulle framför allt räcka till väldigt många åklagare, om det är vad Adam Marttinen längtar efter. Den internationella åklagarkammaren i Sverige som jobbar mot terroristbrott och motsvarigheterna runt om i de europeiska länderna konstaterar tillsammans att de har begränsade resurser. De kan se skillnader i lagstiftningen, och de vill ha ett ökat samarbete på europeisk nivå. Om vi jobbar tillsammans inom EU kan vi med starkare kraft bekämpa den här typen av brottslighet, som är ett hot mot hela vårt demokratiska fundament. Därför är det sorgligt att se att de nationalistiska krafter som är så starka runt om i Europa, och som Sverigedemokraterna är en stark fanbärare för i vårt parlament, vill motarbeta detta samarbete. Det handlar om att skapa trygghet och välfärd på en gemensam basis inom EU. Vi behöver det stärkta åklagarsamarbetet. Det måste omfatta terrorism. Jag lovar ledamoten Marttinen att vi kommer att mötas om det på gator och torg de kommande månaderna. Lycka till med att förklara hur ni ska gräva er längre ned i er provinsiella grop!

Fru talman! Vi har i dag att behandla ett meddelande från Europeiska kommissionen om en utvidgning av Europeiska åklagarmyndighetens, Eppos, befogenheter till att även omfatta gränsöverskridande terrorbrott. Vi har alltså inte att behandla ett eventuellt svenskt medlemskap i Europeiska åklagarmyndigheten. Jag vill börja med att poängtera att vi instämmer i kommissionens och regeringens uppfattning att terrorism är en av de största utmaningar våra öppna samhällen står inför. Vi håller med om ståndpunkten att EU måste ta till kraftfulla åtgärder för att lösa problemet. Vi är dock tveksamma till att en utvidgning av Eppos befogenheter till att även omfatta terroristbrott är den mest effektiva lösningen för att hantera hotet från terrorism. Mot bakgrund av att Eppos uppgift från början har varit att bekämpa finansiell brottslighet menar vi att det krävs en djupare analys av vad en utvidgning skulle innebära. Vi menar att kommissionen inte har förmått visa att arbetet med att bekämpa terrorism bäst kan uppnås på unionsnivå och inte av medlemsstaterna själva. Redan i dag finns ett omfattande samarbete inom EU för att gemensamt möta hotet från terrorism, till exempel genom Europol och Eurojust. Vi menar vidare att en utvidgning av Eppos befogenheter är så långtgående att man måste ifrågasätta om åtgärderna går utöver vad som är nödvändigt för att nå målet med initiativet. Vi anser att det är möjligt att genom befintligt mellanstatligt arbete, till exempel genom tidigare nämnda arbete i Eurojust och Europol, uppnå målet att gemensamt bekämpa terrorism. Eppo ska vara inrättat vid slutet av 2020. Fram till dess behöver det byggas upp en administration, och andra organisatoriska åtgärder behöver genomföras. Även om Sverige för närvarande står utanför samarbetet anser vi att Eppo borde inrättas innan en utvidgning av befogenheterna är aktuell. Vi kan avslutningsvis konstatera att det inte finns något konkret förslag från kommissionen presenterat gällande en eventuell utvidgning av Eppo, och därför anser vi att det är för tidigt med ett slutgiltigt ställningstagande till denna utvidgning. Avseende Sveriges deltagande i Eppo vidhåller vi vårt ställningstagande att vi inte utesluter ett deltagande vid ett senare tillfälle.

Fru talman! Jag vill bara göra ett förtydligande. Jag ställer mig väldigt frågande till fördelarna med detta åklagarsamarbete för gränsöverskridande terrorism. Säpo är väldigt tydlig med att det innebär en stor risk att behöva lämna ut känsliga uppgifter till Eppo. Underrättelsetjänsterna i Europa har i dag redan ett mycket gott samarbete. Det skulle innebära större skada att behöva lämna ut känsliga uppgifter till en europeisk åklagarmyndighet. Jag ville bara göra ett förtydligande gällande detta.